Fru talman! Det fanns många positiva inslag i utrikesministerns anförande. Jag tror att vi alla här i kammaren noterade det, bl.a. vad gäller intresset för miljöoch markvård samt mänskliga rättigheter. Men det är mot bakgrund av utrikesministerns anförande här synd att det inte finns mera konkret i den budgetproposition som vi har haft att behandla i utrikesutskottet. Mot bakgrund av utrikesministerns intresse för bl.a. miljöoch markvårdsfrågor blir det ännu mer svårbegripligt att den regering som utrikesministern företräder har avskaffat miljöoch markvårdsanslaget. Det är en felaktig politik, menar vi, att föra långsiktiga miljöoch markvårdsinsatser på katastrofanslaget. Det anslaget behövs för katastrofer — tyvärr. Tyvärr är verkligheten i världen sådan. Katastrofanslaget är ett av de få anslag som Nr 120 under det gångna året har varit fullt utnyttjat, där t.o.m. brist på pengar har Onsdagen den kunnat oroa. Vi menar att ett särskilt miljöoch markvårdsanslag ger 17 april 1985 möjlighet att göra just långsiktiga insatser och att verka också i andra länder än programländerna. Utikes : her berg Vv I Internationellt uttri esministern gav inga som helst besked om ietnam. ag tror vecklingssamarbeemellertid att många i denna kammare, och även många människor utanför nr kammaren, skulle vilja få besked av utrikesministern om han har nått någon framgång med sina försök att få tvångsarbetet i anslutning till Bai Bang att upphöra. Vill utrikesministern i denna biståndsdebatt ta tillfället i akt att ge oss besked om hur det har gått med dessa ansträngningar? Jag skulle också gärna vilja att utrikesministern kommenterade den fråga som jag ställde till socialdemokraterna tidigare i denna debatt, om det är socialdemokratisk uppfattning att bistånd bör utgå till krigförande länder.

Fru talman! Jag vill också betona intrycket av att utrikesministerns deklaration var hållen i en mycket positiv anda och utgjorde en inbjudan till diskussion i sakfrågorna. Det var också mycket positivt att det inte gjordes några definitiva låsningar på de kontroversiella punkterna. Jag noterar särskilt att utrikesministern uttryckte uppfattningen att de enskilda organisationerna spelar en mycket stor roll och att katastrofbiståndet var den bästa vägen att kanalisera det svenska biståndet. Vi skall tillsammans, i de partier som finns i riksdagen, arbeta för att förstärka de enskilda organisationernas resurser. Viljan finns hos dessa organisationer, men deras resurser är fortfarande något bristfälliga och medför en begränsning av arbetet. I fråga om stödet för att påverka en demokratisk samhällsutveckling i u-länder utlovade utrikesministern dels ett seminarium, dels ett kommande samarbete med svenska pressens organisationer. Jag vill i det sammanhanget påminna om att folkpartiet både i år och ett par år tidigare har väckt motioner med detta syftemål och dessutom med förslag om att det skulle bildas en stiftelse med anknytning till de politiska partierna som kunde arbeta i samma riktning. Jag hoppas att även detta önskemål tas upp i en önskelista till utrikesministern. Utrikesministern talar positivt om landprogrammeringen men påpekar samtidigt att den innebär en viss fastlåsning. Jag vill be utrikesministern att litet närmare utveckla hur han ser på våra möjligheter att få ett mera projektinriktat bistånd och komma ifrån denna låsning. Det angavs inte något skäl till att kravet på en biståndsutredning inte kan bifallas. Jag poängterar att avsikten var att utredningen skulle arbeta med en klar målinriktning och prestera resultat mycket snabbt. Beträffande Vietnam anser jag också att det behövs en förklaring. Ett anfallskrig har en mycket förödande inverkan på den svenska biståndsviljan i stort, och jag önskar att utrikesministern kommenterar detta.

Fru talman!

Vi hart.ex. det akuta hjälpbehovet, som leder till insatser för att ge svältande människor mat så att de kan överleva den närmaste tiden. Vi har att ställa detta akuta hjälpbehov i motsats till de mera långsiktiga behoven, att utveckla u-ländernas egen livsmedelsförsörjning så att katastrofer inte längre kan uppstå så lätt och hastigt. Vi kommer aldrig till en slutlig, exakt avvägning mellan omedelbar katastrofhjälp och vad som skall göras mera långsiktigt.

En sak som jag särskilt fäst mig vid är kritiken mot regeringen för att den inte vill låta markvårdsinsatser och landsbygdsutveckling ske i allmänna projekt utanför landramarna utan i stället för in sådan verksamhet land för land i överenskommelser med de olika mottagarländerna. Det verkar som om det råder enighet oss emellan om att insatser skall göras på detta område för att öka livsmedelsproduktionen, förbättra markvården, osv. Tvisten gäller egentligen under vilken budgetpost detta skall bokföras. När vi från regeringens sida, i överensstämmelse med vad utskottsmajoriteten föreslagit, vill att vi skall gå fram land för land hänger det samman med demokratimålet. Vi kan överlägga med regeringarna i det ena landet efter det andra om vad som är lämpligt för varje särskilt land. Vi menar att biståndet därmed kommer att ges i större utsträckning också under inflytande av mottagarlandets önskningar. Eftersom det i den här debatten har talats så mycket om demokratimålet, vill jag i all anspråkslöshet göra det påpekandet att en enkel tolkning av begreppet demokrati är medbestämmande i beslut som rör de egna angelägenheterna.

Det är skälet till att regeringen håller fast vid landprogrammeringen. Det har samtidigt påpekats att de regelbundet återkommande överläggningarna med dessa länder ger möjlighet att land för land diskutera de särskilda behoven. Ett par av talarna har nämnt Vietnam. Det är nog det land som oftast återkommer i interpellationsoch frågedebatter här i kammaren.

Regeringen anser att det är rimligt att följa vad SIDA föreslagit och avser att fortsätta det program som där drivs i den mån det är behövligt. Vi har verkligen fäst avseende vid den kritik som framförts i fråga om arbetsförhållandena för dem som arbetar i Vinh Phu-projektet. Det är väl känt att vi tagit upp frågan vid olika tillfällen. Man säger sig i Vietnam ha förståelse för våra synpunkter. Vi kommer att upprepa våra ståndpunkter i samband med att överläggningar tas upp under våren om kommande bistånd. Jag vill också, fru talman, säga något om betalningsbalansstödet. Det är en alldeles ny form för bistånd. Vi har tidigare upplevt att man vill hjälpa de mest skuldsatta länderna. Det är en nödvändighet, eftersom det finns länder vilkas alla exportintäkter skulle behöva användas för att betala bara räntorna på de lån de har. Vi vet också att de 25 mest skuldtyngda länderna räknar med att deras betalningsbörda är fördubblad inom loppet av tre fyra år. Det som i internationella sammanhang kallas för skuldkonsolidering genomförs ofta huvudsakligen för att skydda fordringsägarnas intressen. De länder som har skulder att betala får anstånd med skuldbetalningen, varefter skuldbördan växer med ränta på ränta. Ett par år senare står landet alltså inför en återbetalning som är mycket större. När vi nu har föreslagit en ny anslagspost i form av ett betalningsbalansstöd, har det skett för att ge de mest skuldtyngda och krisdrabbade länderna en möjlighet att få en verklig lindring i sina betalningsbalansproblem, inte bara ett uppskov till en framtid som blir ännu värre, när man har skjutit allting framför sig. Jag kan inte säga i vilken utsträckning denna möjlighet kommer att användas bilateralt eller i vilken utsträckning vi kommer att begagna den tillsammans med andra länder i gemensamma ansträngningar. Men i båda fallen kommer de svenska biståndsorganen SIDA och BITS att ge oss det underlag som regeringen behöver för sina beslut. Jag vill påpeka att betalningsbalansstödet verkligen är någonting annat än en vanlig s.k. skuldkonsolidering, som innebär att den som saknar förmåga att betala inte får annan lättnad än uppskov med skuldbetalningarna som växer med ränta på ränta.
Herr talman! Utrikesministern fick det nästan att framstå som om de 400 miljoner kronorna skulle lösa u-ländernas skuldkris. Får jag påminna om att de så underligt utlovade BPA-krediterna rörde sig om 0,5 miljarder bara de. Jag har uttryckt uppskattning över utrikesministerns personliga tal, som visade ett visst tillmötesgående gentemot oppositionens synpunkter på nyorienteringen av biståndspolitiken. Min kritik kvarstår dock vad gäller budgetpropositionens reella inriktning på importstöd och betalningsbalansstöd samt luftiga program. Där ser jag en skillnad mellan utrikesministerns tal och vad vi verkligen har att behandla i dag i utrikesutskottets betänkande. Jag tycker även att utrikesministern nu i sin replik halkade tillbaka i regimorienteringen av biståndet. Jag och vårt parti anser att ämnesoch projektorienteringen är ett uttryck för en viljeinriktning från svensk sida att vi vill hjälpa till med vissa angelägna frågor, t.ex. miljöoch markfrågor, och ett sätt för oss att hjälpa befolkningen i sådana länder som inte har så tilltalande regimer. Jag noterar avslutningsvis att utrikesministern inte har något besked att ge beträffande tvångsarbetet. Jag beklagar detta. Nästa vecka skall SIDA:s styrelse behandla Bai Bang igen. Det är fråga om mycket stora summor som åter skall utgå av skattebetalarnas pengar. Jag har hört nämnas beloppet 0,5 miljarder. Det vore på sin plats att vi dessförinnan fick besked om tvångsarbetet.

Herr talman! Det är som Sture Korpås säger, att diskussionen naturligtvis uppehåller sig där det finns skilda åsikter. Beträffande anslaget till Vietnam vill jag bara konstatera: Undan för undan har kriget trappats upp, och Vietnams roll i Kampuchea har alltmer och allt tydligare antagit karaktären av ockupationsmaktens. Det finns en mycket kraftig reaktion mot Vietnams fastlåsning vid landet, och den reaktionen blir allt starkare. I det förslag som folkpartiet har lagt fram räknar vi med att vi skall fortsätta med insatser på hälsoområdet, att vi skall färdigställa Bai Bang och att vi skall ge vissa konsulttjänster för intrimningen av anläggningen. Detta ryms inom beloppet 200 milj.kr., som vi har ansett skall utgå i anslag för året. Dessutom finns det stora reserverade medel. Man skulle önska att utrikesministern skulle avge en principiell deklaration då det gäller anfallskrig som startas av någon av våra biståndspartner. Jag tror att en sådan principiell deklaration på ett välgörande sätt skulle rensa luften och förhindra en hel del diskussion både här i kammaren och i andra sammanhang. Vilken är den svenska regeringens inställning då det gäller anfallskrig från ett land som vi har biståndssamarbete med?
Herr talman! Jag vill försäkra, närmast för ordningens skull, att regeringen sannerligen inte hyser större sympati för dåliga arbetsförhållanden eller för usla levnadsvillkor i övrigt — inte heller för tillgripande av anfallskrig— än vad de partier gör som Margaretha af Ugglas och Rune Ångström företräder. Vi har också använt alla möjligheter för att framföra dessa synpunkter till vederbörande. När det gäller arbetsförhållandena vid skogsprojektet i Vietnam arbetar vi praktiskt för att göra klart för vietnameserna att man inte bara av humanitära skäl utan också av rent ekonomiska skäl bör behandla arbetskraften på ett bättre sätt än vad som nu sker. Vi är övertygade om att denna upplysningsverksamhet skall ge resultat. Vi tror också att vi genom att vi är biståndsgivare har större möjligheter att utöva ett inflytande. Likaledes har vi när det gäller den vietnamesiska närvaron i Kampuchea klargjort att vi står bakom Förenta nationernas resolution, som säger att alla främmande trupper skall dras tillbaka. Men det har ju i dag här i kammaren av andra talare än mig markerats att vietnamesernas ankomst till Kampuchea inte på något sätt medförde ett blodbad som kunde mäta sig med den situation som rådde där tidigare och som varken FN eller någon annan makt hade kunnat göra slut på. Vietnamesernas invasion i Kampuchea var heller inte det första tillfälle då förödande militära aktioner drabbade det kampucheanska folket. Vi stöder i FN den resolution som säger att alla främmande trupper skall bort och att det kampucheanska folket skall beredas möjlighet att självt avgöra sina öden — genom någon form av folkomröstning eller på annat sätt, som inte är närmare angivet i FN:s resolution. Jag vill, herr talman, till herr Korpås något förtydliga vad jag har sagt om att de gamla kolonialmakterna har ett särskilt ansvar för utvecklingen i sina före detta kolonier. Det kan inte vara någon överdrift att påstå att de europeiska stater som Sture Korpås namngav väsentligen såg dessa kolonier som områden som stod till kolonialmaktens förfogande för att man därur skulle kunna utvinna ekonomiska fördelar. Låt mig som ett exempel ta frågan om utbildning. Jag minns hur president Sukarno, när han kom till Sverige i slutet av 1950-talet, någon tid efter Indonesiens frigörelse, berättade att han var en av ett dussintal studenter som var indoneser, medan alla övriga utbildningsresurser på högre nivå stod till kolonialmaktens förfogande. Förra året fick jag höra hur det var i Algeriet, där ytterligt få algeriska studenter bereddes tillträde till studier, medan det i huvudsak var franska ungdomar som bedrev studier vid universitetet i Alger. Det är väl ändå alldeles klart att de kolonialmakter som verkade i olika länder har ett särskilt ansvar för att nu i ett senare skede bidra till utvecklingen i dessa länder, särskilt som de också har språkliga och kulturella fördelar som ger större möjligheter för dem att arbeta i dessa länder än vad Sverige har. Detta var den enda och enkla innebörden i det jag hade att säga om de gamla kolonialmakternas särskilda ansvar. Men om Sture Korpås menar att ett sådant ansvar inte föreligger eller att det är svårförståeligt vill inte jag förlänga denna debatt till ett historiskt seminarium på denna punkt; jag har bara i förbigående redovisat min mening.

Herr talman! Ett centralt tema i proposition 1984/85:100, när det gäller internationellt utvecklingssamarbete, är de svårigheter som råder beträffande ett flertal programländers möjligheter att trygga sin livsmedelsförsörjning. Särskilt gäller detta länderna söder om Sahara i Afrika. Nära knuten till livsmedelsförsörjningen är tillgången till vatten och bränsle. Båda är betydande bristvaror. I denna mörka bild ser regeringen en ljusning i det förhållandet att flera länder inlett ett ekonomiskt reformarbete i syfte att stimulera till en ökning av jordbrukets avsaluprodukter. Även om denna positiva tolkning i särskilt hög grad kan vara giltig för vårt största biståndsland, Tanzania, ges därmed inte en förklaring till den grundläggande orsaken till uteblivna skördar, sinande vattendrag och vattenkällor samt bristen på det dominerande bränslet, ved. Den primära orsaken ligger i ett mänskligt överutnyttjande av markens naturbetingande produktionskraft. Därav följande naturförstörelse har utlöst de återkommande hungerkatastroferna i Afrika som vi nu är vittne till. Insikten om torkkatastrofernas grundläggande orsak börjar vinna insteg inom allt fler biståndsansvariga organisationer. Handlingsprogram och projekt för att på både kort och längre sikt motverka hungerkatastrofen i Afrika har utarbetats av bl.a. FN:s utvecklingsprogram, UNDP, FN:s barnfond, UNICEF, och Världsbanken. Samtidigt blir behovet av en ökad samordning av biståndsinsatserna allt starkare uttalat. Även sambandet mellan katastrofhjälp och utvecklingsbistånd har blivit uppmärksammat i den internationella debatten. Det visar sig allt nödvändigare att vid val av insatsåtgärder kunna dra en gräns mellan akuta katastrofer och katastrofer av karaktären oavbrutet pågående. Även här återstår betydande samordningsproblem att lösa. Företrädare för denna nya syn på relationerna mellan katastrofhjälp och utvecklingsbistånd återfinns bland såväl officiella som privata organisationer. Problemen har tagits upp av FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, och av UNDP. Vid den andra konferensen 1984 om hjälp till flyktingar i Afrika, ICARA II, antogs en aktionsplan som bl.a. syftar till en gemensam målsättning för katastrofinsatser och utveck lingshjälp. Av särskilt intresse är det initiativ som tagits av Svenska röda korset 1984 i samband med ett internationellt symposium under mottot ”förebygga är bättre än att bota”. Däri sammanfattas att katastrofhjälp i sig är otillräcklig om den ej samtidigt motverkar orsakerna till katastrofen. Som en särskilt angelägen uppgift anges vara att återplantera skog — en uppgift som även ett flertal privata organisationer tagit som sin. Den gemensamma målsättningen är klart katastrofförebyggande. Herr talman! Med det sagda har jag velat belysa den centrala ställning en överexploaterad natur intar som orsak till rådande livsmedelskris i flertalet utvecklingsländer. Det är mot denna bakgrund som de icke-socialistiska partiernas yrkanden får ses om återinförande av anslagsposten för miljö, markvård och energi. Utskottsmajoritetens avstyrkande vittnar om ett statiskt tänkesätt — opåverkat av de nya strömningarna i den internationella biståndsdebatten ävensom av resultaten av en snart fyrtioårig svensk utvecklingshjälp. Landramsidén dominerar fortfarande socialdemokraternas tänkande.

Förutom den starka bindningen till landprogrammeringen som metod vittnar uttalandena om uppfattningen att varje lands problem är dess egna och följaktligen går att lösa inom dess egna gränser. Återför vi diskussionen till naturförstörelsen som grundorsak till livsmedelskrisen, så blir perspektivet ett helt annat. Återverkningarna är ej längre nationellt begränsade. De får regional, kontinental, i vissa fall t.o.m. global räckvidd. Motåtgärderna måste planeras utifrån motsvarande geografiska spridning och sättas in i tid och rum så, att största möjliga effekt uppnås. Detta är miljöoch markvårdens uppgift. Landprogrammering som metod har således sin klara begränsning till nationellt specifika problem. Naturoch markförstörelsens gränsöverskridande grundorsaker kan bekämpas endast genom ett multinationellt åtgärdsprogram med strikt samordnade insatsmoment. Endast inom ett övergripande, samordnat insatssystem kan landprogrammerade insatser nå önskvärd effekt, när det gäller att återskapa en förödd naturs produktionskraft. Behovet av samordnade insatser inom såväl kortoch mellansom långsiktiga planeringsprogram för återställande av en degenererad naturmiljö har jag senast belyst i min motion 1984/85:1689. I denna pekas även på det stora behov som föreligger av samordnade insatser inom forskning och biståndsverksamhet. Dessa i motionen framförda synpunkter besvaras välvilligt av utskottet. Den till svaret hörande texten uppehåller sig emellertid endast kring samordningsfrågor i den svenska biståndsverksamheten, medan motionen syftade till en bredare samordning — även med internationella biståndsorganisationer — med specifik hänsyn till kritiska miljöproblem.

Jag vill uttala min tillfredsställelse härmed. Behovet av en sådan översyn har belysts i motion 1981 84 av mig och Ingrid Sundberg. Goda förutsättningar bör föreligga till ökad effektivitet inom en gemensam utvecklingsplan genom en bättre samordning av SAREC:s och SIDA:s verksamheter. Miljö, markvård och energi är enligt moderat uppfattning en anslagspost som måste återinföras och därtill prioriteras på grund av dess starka anknytning till det för många u-länder största problemet — svälthotet. Genom det svenska utvecklingsbiståndets ökade satsning på landsbygdsutveckling och byskogsbruk har vi redan beträtt denna prioriteringsväg. Vidare vill jag, herr talman, ge några exempel på självupplevda erfarenheter som belyser nödvändigheten av ett än konsekventare prioriteringshandlande. Vid ett besök i Tanzania för några år sedan hade jag tillfälle att följa en utvecklingsdebatt i det tanzaniska parlamentet.

Detta hade kunnat ske genom en omfattande information. Vidare anfördes som nästa utvecklingsmål införande av oxanspända, enkla plogar. Nivån var därmed angiven — fjärran var alla drömmar om traktordrift. Vad som framstod som en brist i sammanhanget var att det inte fanns tillgång till en enkel bysmedja för underhåll av de enkla redskapen. Följdenligt vore att bygga upp industrier som på låg teknisk nivå kunde förse landsbygdens befolkning med inhemsk produktion av dessa okomplicerade redskap. Föremål för parlamentsdebatt var även landets försörjning med drivmedel. Varje provins var tilldelad en bestämd årskvot. Klagomålen var emellertid många över att kvoterna ej hade kommit fram. Främsta orsaken var att vägarna var så dåliga att tankbilarna inför risken för haveri ej vågade köra. Pengar saknades för underhåll av en gång välbyggda huvudvägar. En sammansättningsfabrik för lastbilar fungerade samtidigt till tiondedelen av sin kapacitet och tog fram produkter som var dyrare än vid direktimport. Systerindustrierna i Arusha arbetade med 20 96 av sin kapacitet på grund av brist på råvaror. Till de senare fanns biståndspengar anslagna, men pengarna hade hamnat hos det ständigt valutahungriga finansdepartementet och där fått annan användning. Genom nationalmuseets tak rann regnvattnet i strida strömmar och hotade att förstöra samlingarna, skyddande presenningar och utsatta hinkar till trots. Ett par år senare var takreparationer på gång — med 49 hjälp av SIDA-medel. Inte heller här klarade landet av att självt betala kostnaderna för ett normalt löpande underhåll. Som en total felprioritering framstår då Sveriges gåva av till ett standardiseringsinstitut hörande byggnader jämte experter för träning av den inhemska personalen. Som motsats till dessa exempel på felprioriteringar står det svenska byskogsprogrammet. Genom detta ernås ett visst markskydd samtidigt som problemet med hushållsved blir löst. Då kvinnan oftast är ansvarig för anskaffande av ved förbättrar byskogen hennes situation avsevärt. Hon blir friare gentemot mannen och slipper ifrån förödmjukande lån av ved hos grannen. Byskogsbruket är en billig stödform, ger snabba, synbara resultat och lockar därmed den lokala befolkningen till en frivillig medverkan. Herr talman! Behoven i världen är enorma inom miljö-, markvårdsoch energiområdet. För mänsklighetens bästa måste dessa behov klaras, det krävs en biståndsinriktning som vänder sig direkt till de fattigaste och mest utsatta människorna.

Herr talman! Klyftorna växer mellan fattigare och rikare u-länder, mellan i-länder och u-länder, det senare inte minst beroende på den snabba befolkningstillväxten i u-länderna. Mot denna bakgrund framstår vårt ansvar och u-ländernas behov av vår solidaritet i all sin klarhet. Vi har ett ansvar att inte förtröttas i vår biståndspolitik, att ständigt effektivisera den och ompröva den. Dessutom har vi ett ansvar att påverka andra i-länder att ge ett rimligare bistånd än det som ges i dag. Trots konjunkturuppgången i USA fortsätter USA:s bistånd att minska, mätt som andel av BNI. 1983 var BNI-relationen bara 0,24 96. Vidare ligger Sovjetunionens och de övriga östeuropeiska staternas biståndsutbetalningar på en mycket låg nivå. 1983 var andelen av BNI 0,17 90. Det är tragiskt att stormakternas främsta intressen är upprustning och ökade försvarsutgifter, medan deras engagemang för och solidaritet med u-länderna är minimalt. Just för att effektivisera biståndet begär centern en ny biståndsutredning. Då skulle man kunna komma ifrån dagens stelbenta system med stark betoning av mottagarländerna och av låsning till stela landramar. Vi vill åstadkomma ett bistånd som är mer flexibelt och mer problemoch projektinriktat, varvid u-länderna inte görs beroende av givarländerna, så att det blir nykolonialism. Miljöfrågorna, innefattande markvård, är centrala när det gäller biståndet. Det handlar om själva grundvalen för människors överlevnad. Det borde vara självklart med särskilda anslag för ändamålet. Tyvärr är det inte självklart för socialdemokraterna, som ständigt måste pressas när det gäller miljöengagemanget. När jag tillsammans med SIDA:s kvinnoråd besökte Kenya fick jag klart för mig hur livsviktig markvården är för befolkningen. Biståndssatsningen på vatten där nere har misslyckats. SIDA höll nu på att rehabilitera vattenprojekt. Men markvården var mycket positiv. Genom terrasseringar lyckades man hindra jorderosion. Terrasseringarna var helt enkelt ett villkor för odlingen. När socialdemokraterna i fjol drog ned biståndet, vållade det en folkstorm i Sverige. Den reaktionen var positiv, eftersom den visade svenska folkets solidaritet med de fattiga och nödlidande. Vi har också sett hur svenska folket ger osjälviskt till de svältdrabbade i Afrika. Nu har socialdemokraterna återgått till enprocentsmålet. Det är bra, även om man då tyvärr styr pengarna till u-krediter och betalningsbalansstöd, som Sture Korpås tog upp i sitt anförande. Det frågades tidigare under debatten vad som gjorts på biståndssidan under de icke-socialistiska regeringsåren 1976-1982, och det finns verkligen en stor och vital skillnad mellan då och nu. Under de åren behölls enprocentsmålet. Men vi hade inte väl fått en socialdemokratisk regering förrän det målet drogs ned. Det är den stora skillnaden, och den borde inge trygghet för alla som vill att Sverige solidariskt skall stödja u-ländernas utveckling och som vill medverka till en ny regering efter valet. Vi föreslår i centern att ytterligare 40 milj.kr., utöver budgetpropositionens förslag, anslås till enskilda organisationer. De enskilda organisationernas biståndsarbete är ju ofta mycket effektivt. De har genom sitt informella sätt att arbeta särskilt goda möjligheter att nå de mest utsatta grupperna i de fattiga länderna. Det är också viktigt att svenska biståndsmedel kan gå till olika program och projekt för fred, nedrustning och kampen för mänskliga rättigheter. Den ekumeniska organisationen Kyrkornas världsråd har i särskilt hög grad ställt de här frågorna i fokus. Dess verksamhet har mycket stor genomslagskraft genom organisationens medlemskyrkor i ett hundratal länder. SIDA har tidigare gett stöd till verksamheten, och det har varit av avgörande betydelse för organisationen. Bidraget har dragits in av regeringen fr.o.m. innevarande budgetår. Men vi kräver från centern att Kyrkornas världsråd också i fortsättningen skall få ett anslag. Målet för vårt bistånd skall vara att bidra till u-ländernas förmåga att bli självförsörjande, och det är viktigt att vi arbetar mot det målet. Men samtidigt måste vi vara realistiska och inse att under lång tid framöver kommer stora områden att lida svår brist på livsmedel. De återkommande hungerkatastroferna tyder på detta. Det är då mycket angeläget att överskottet av svensk jordbruksproduktion kan utnyttjas och komma svältande människor till del. Det är särskilt nödvändigt om vi får en minskad internationell tillgång på vete. Flera centerkvinnor har skrivit en motion där vi talar om vikten av att biståndet även skall svara mot kvinnors behov och att kvinnor görs delaktiga i biståndsprojekten i både givaroch mottagarlandet. Denna motion uppväckte i utskottet stort misshag från socialdemokraternas sida. Det är samma prinsessan-på-ärten-mönster som socialdemokraterna så ofta visar. Det de själva gör är bra, sedan skall helst inte andra lägga sig i. Vi har i ett betänkande 1981 82. Jag anser det vara hög tid att hela den här problematiken åter tas upp i riksdagen. För sanningen att säga är det inte särskilt mycket som har hänt på det här området, utom det arbete som har bedrivits i KIB. Hur nödvändig centerkvinnornas motion var framstår med all önskvärd tydlighet i dag. Trots att utrikesministern hade ett anförande på 30 minuter och gick över hela fältet av biståndsfrågor, nämnde han inte en gång, om jag nu uppfattat rätt, orden kvinna och kvinnoinriktat bistånd. Det visar antingen att utrikesministern inte är särskilt intresserad av kvinnoinriktat bistånd eller att han är ovetande om vad som händer. Mot den bakgrunden var centerkvinnornas motion verkligen nödvändig. Nu händer det saker. Den 24 april, i nästa vecka, skall SIDA:s styrelse behandla ett handlingsprogram för kvinnoinriktat bistånd. KIB har deltagit i diskussionerna om detta program, och SIDA:s generaldirektör har sagt att handlingsprogrammet kommer att bli ett viktigt policyoch strategidokument för det framtida arbetet med att rikta in biståndet så att det mer tar hänsyn till kvinnor och deras behov. Handlingsprogrammet förutsätter åtgärder som berör hela SIDA:s verksamhet. SIDA skall följa upp programmet kontinuerligt, och det skall sedan bli föremål för översyn igen före 1990, är det tänkt. De kvinnor som avses i handlingsprogrammet är i första hand fattiga kvinnor på landsbygden, landlösa eller de som har brukningsrätt till små jordlotter. Det är kvinnor i flyktingläger, i städernas låginkomstgrupper eller bland de arbetslösa. Två huvudstrategier beskrivs för biståndet till kvinnor — den ena är inriktad mot välfärd och omsorg och syftar till att nå kvinnor och barn med sociala och hälsoinriktade åtgärder eller omsorger och ser kvinnor i första hand som mottagare av bistånd. Den andra har som mål att höja värdet av och produktiviteten i kvinnors arbete, ge dem tillgång till och kontroll över produktiva resurser och möjlighet till utbildning, så att deras ställning i samhällsekonomin stärks. Den betecknas som strategin för ekonomisk självständighet och ser kvinnor som producenter och aktörer i samhällsekonomin. Jag tycker att detta är det bästa som har hänt på länge i biståndspolitiken, och jag vill passa på att tacka alla goda krafter på SIDA som har jobbat med det här programmet. Det står i vårt betänkande att utskottet också ser positivt på detta handlingsprogram, och jag kan nu bara hoppas och tro att SIDA: s styrelse skall ställa upp på det. Detta program kan komma att betyda oerhört mycket för u-landskvinnorna och därmed för u-ländernas utveckling. Herr talman! Det finns ett land och ett folk vars existens nästan glömts bort, och det är Västra Sahara. Jag har i motion erinrat om situationen i det landet för att skapa opinion för det västsahariska folkets strävan till frihet och oberoende och för vårt ansvar i sammanhanget. Jag har nyligen kommit tillbaka från de västsahariska kvinnornas första internationella kvinnokonferens nere i flyktinglägren i Sahara, och jag har fortfarande på mina naglar märken av deras sätt att hälsa sina gäster välkomna — man får varm, hennafärgad lera på sina naglar, och det är något som sitter i under månader framöver. Vi vet att delar av Västra Sahara är ockuperade av Marocko, och det understöds med vapenleveranser från bl.a. USA och Frankrike. Befrielserörelsen Polisario kämpar vid fronten, och det är i stor utsträckning kvinnorna som på ett oerhört imponerande sätt byggt upp ett fungerande samhälle med skolor, sjukvård osv. i flyktinglägren. Sverige ger bistånd som går via Rädda barnen — Västra Sahara är nu medlem i OAU, de afrikanska staternas medlemsorganisation, och många länder har erkänt den nya republiken, i Europa dock endast Jugoslavien. Västra Sahara har tidigare erhållit stöd från Libyen, men förbindelserna har nu brutits, och man kan inte längre påräkna något stöd därifrån. Detta kan försätta Västra Sahara i en prekär situation. Hjälpbehovet är stort, och andra länder måste ovillkorligen fylla ut tomrummet efter den libyska hjälpen. Jag hoppas att regeringen noga beaktar denna fråga. Algeriet tar i dag på ett mycket fint sätt stort ansvar för att stödja Västra Sahara, men om bördorna för Algeriet ökar markant, kan mycket stora problem uppstå för västsaharierna och deras framtid. Jag skulle önska att vi i Sverige kunde vara litet mer aktiva, t.ex. gå ut i bojkott mot marockanska varor och också mot turism i Marocko. Jag har tagit upp detta i motionen men inte ställt något yrkande. Det finns ytterligare en fråga som jag har tagit upp motionsvägen för att försöka stärka opinionen för en liten grupp av kvinnor som är illa utsatt, framför allt i Etiopien, nämligen de s.k. fistulapilgrimerna — gravida kvinnor som drabbats av fistelsjukdomar, dvs. onaturliga förbindelser mellan olika kroppsorgan. De stöts ut från familj och hem. Det finns ett sjukhus i Addis Abeba, där de kan få hjälp, och det planeras ett nytt sjukhus i Kenya men tyvärr är det få läkare i u-länderna som vill ägna sig åt denna sjukdom, som alltså är mycket illa ansedd. Jag tycker att det är viktigt att vi från svensk sida hjälper till att skapa opinion för dessa kvinnors rätt till liv och hälsa, att vi stöder sjukhuset i Addis Abeba och det planerade sjukhuset i Kenya ekonomiskt. Det är viktigt att vi tar till vara det kunnande på det här området som finns hos läkarna. Hjälpen till gravida kvinnor kommer att behövas lång tid framöver — det är långt kvar innan man nått samma mödraoch förlossningsvård i u-länderna som vi har i i-länderna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till centerreservationerna i föreliggande utskottsbetänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Även i år intar biståndsanslaget till Vietnam en särställning i debatten. De olika yrkandena beträffande anslagets storlek skiftar starkt. Alla partier utom vpk föreslår att det sker en minskning från nuvarande nivå, som är 365 milj.kr. Regeringens förslag, som ansluter till SIDA:s petita, innebär en minskning med 65 miljoner till 300 miljoner för nästa budgetår. Till det har också de Centern och folkpartiet vill gå något längre, medan moderaterna på en gång vill driva ned vårt Vietnambistånd till nolläge. Av speciellt intresse vid behandlingen av årets biståndsproposition är att tyngdpunkten i debatten i någon mån har förskjutits till demokratimålet, de mänskliga rättigheterna och den vietnamesiska inblandningen i kriget i Kampuchea — jag återkommer till detta. Tidigare har uppmärksamheten beträffande den svenska Vietnamhjälpen i första hand koncentrerats till den stora satsningen på pappersbruket i Bai Bang. Det har talats om de stora kostnaderna, och pappersbruket har beskrivits som ett misslyckande. För att utskottet skulle bli bättre informerat om de verkliga förhållandena beträffande de svenska biståndsinsatserna i denna del av världen beslöt utrikesutskottet att 1984 års resa skulle omfatta Sri Lanka, där Kotmale skulle besökas, speciellt med hänsyn till att riksdagens revisorer på sin tid starkt kritiserat handläggningen av det projektet. Vi skulle också besöka Thailand. Enligt min mening borde besöket även ha omfattat Vietnam. Här finns två stora svenska biståndsprojekt som kostat enorma summor; det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan Kotmale och Bai Bang för att få någon rättvisa i den diskussion som förs. Det har varit väldigt tyst om Kotmale. Det är ju snart färdigt att tas i bruk. Jag vill här citera ur en tidningsartikeli Svenska Dagbladet av den 30 januari i år. Rubriken är ”Kotmale-projektet snart klart, Industrin vinner mest”. I artikeln säger man: ”TLapril är kraftverksprojektet Kotmale i Sri Lanka färdigt, ett projekt som kostat Sverige 1,4 miljarder kronor i u-hjälp. I skuggan av projektet har 17 000 människor flyttats från sin mark och sina bostäder, för att ge plats åt dammar och reservoarer. Ännu är slutsatsen giltig, såsom den formulerades i en konsultrapport 1981: ”Det finns ingenting som tyder på att den lilla människan på landsbygden har någon större nytta av Kotmale.” ” Tartikeln går man sedan vidare i resonemangen och påminner om följande: ”Men en av de stora vinnarna i Kotmale-projektet är svensk industri. Av biståndet till Sri Lanka på f. n. 210 miljoner kronor per år kommer 96 procent tillbaka till Sverige i form av beställningar hos svensk industri. Det är framför allt Skanska — — — som dragit fördel av projektet, men också ASEA och Karlstads Mekaniska Werkstad är stora intressenter. Som mest var 300 svenskar sysselsatta vid projektet under 1984.” Det här skall inte uppfattas som någon kritik mot Kotmale. Vi var imponerade av de tekniska lösningar man åstadkommit, men vi har tidigare häri riksdagen uppehållit oss vid handläggningen av hela projektet — vi vet att revisorerna levererat en promemoria som är mycket kritisk på den punkten. Det väsentliga, tyckte vi, var att få se båda projekten, dvs. Kotmale och Bai Bang, för att få rättvisa och balans i diskussionen. Nu visade det sig att moderaterna inte alls var intresserade av att resa till Vietnam. Däremot for de gärna med till Sri Lanka. Nu löstes detta så att utrikesutskottets vice ordförande, Sture Korpås, företrädde den delegation som for till Vietnam, och det — vill jag säga till riksdagens protokoll — gjorde han på ett förnämligt sätt. Han klargjorde på ett tydligt sätt den svenska inställningen till satsningarna i Vietnam. Det rådde inte heller några delade meningar i den svenska delegationen därom. Uppfattningarna ligger helt i linje med den syn som både han och större delen av utskottet har intagit i dessa frågor. Det är enligt min mening häpnadsväckande med hänsyn till att i utskottets uppgifter ingår att bevaka användningen av svenska biståndsmedel att inte alla resenärerna ville utsträcka resan till Vietnam. Det hade enligt min mening varit helt naturligt. Detta hindrar dock inte utskottets moderater och folkpartist att efter vår resa med största tvärsäkerhet uttala sig om förhållandena i ett land som de avstått från att studera med egna ögon. Herr talman! Jag är övertygad om att dagens debatt skulle ha vunnit på att utskottets samtliga partier hade tagit tillfället i akt att på ort och ställe studera just de frågor som utskottet självfallet bör vara väl informerat om, när nu tillfälle gavs. Den skadan har man senare i någon mån sökt reparera genom att den svenske chefen för Bai Bang-projektet, Sigvard Bahrke, reste hem från Vietnam för att informera de olika partigrupperna om projektet. När väl den informationen lämnats har uppenbarligen också kritiken av detta projekt blivit mer nyanserad. Sigvard Bahrke varnade för en omedelbar avveckling av det svenska engagemanget. Han framhöll nödvändigheten av att upprätthålla vissa insatser fram till 1990. I annat fall, sade han, är risken stor att redan gjorda insatser skall gå förlorade. Nu tas de här frågorna med olika skrivningar upp i de borgerliga reservationerna 4, 21, 22 och 23, som kammaren kommer att få ta ställning till om några timmar. I reservationerna ägnar man sig i stor utsträckning åt vissa frågor i anslutning till det svenska engagemanget i Vietnam. I reservation 4, undertecknad av moderaterna och folkpartiet, framhålls demokratimålet och de mänskliga rättigheterna som avgörande skäl för ytterligare reducering av de svenska biståndsinsatserna. ”Avsaknaden av demokrati i något land kan inte försvaras vare sig moraliskt eller politiskt. U-länder kan inte utgöra något undantag.”, skriver reservanterna. Det finns ingen invändning mot denna önskan, men med dessa höga krav på världens u-länder blir det knappast några länder kvar att satsa på, åtminstone inte bland de fattigaste. Att kämpa sig till demokratiska rättigheter har nu en gång varit en lång och hård kamp — även i det betydligt lugnare Sverige under det förstockade högerväldets tid! En förutsättning för demokratin är erfarenhetsmässigt att först söka komma till rätta med svältproblemen i världen för att folk skall få kraft att ägna sig åt andra problem. Det gäller i alla länder. Frågan om de mänskliga rättigheterna och kriget i Kampuchea återkommer också i den motion som diskuterats av utskottet i detta sammanhang. Jag kan försäkra kammaren att utskottet mycket ingående har ägnat sig åt dessa frågor. Vi är alla överens om att detta är mycket viktiga frågor, och de utskottsledamöter som besökte Hanoi för bara sju månader sedan fick till representanter för den vietnamesiska regeringen med premiärminister Pham van Dong i spetsen tillfälle att framföra den mycket kritiska syn som på svenskt håll kommit till uttryck i detta sammanhang. Dess värre avstod utskottets moderater och folkpartist även från den möjligheten att säga sin mening till vederbörande genom att vägra resa till Vietnam. Utrikesminister Lennart Bodström, som besökte Vietnam efter vår utskottsresa på nyåret, framförde liknande kritiska synpunkter, som vi hade gjort några månader tidigare.

Någon risk för missuppfattningar kring den svenska positionen föreligger inte.” Denna inställning understryks också i det betänkande från utrikesutskottet som vi nu behandlar, där det bl.a. sägs: ”Brott mot mänskliga rättigheter kan inte accepteras, lika litet som anfallskrig och militär ockupation av andra länder. Denna inställning har Sverige framfört till Vietnam.

I detta ligger också ett svar till den centerpartimotion som föreslår att en plan för avveckling av biståndet till Vietnam bör redovisas i 1986 års budgetproposition och den motion från några socialdemokrater som yrkar på ett uttalande om fortsatt stöd till Vietnam. Utskottet säger att storleken av ett fortsatt bistånd till Vietnam blir beroende av vilket engagemang som kan komma att bli erforderligt i de projekt vi hittills deltagit i. Med detta är att förstå att en nedtrappning av de svenska biståndsinsatserna inte bör ske på så sätt att tidigare gjorda insatser riskerar att raseras. Beträffande frågan om de mänskliga rättigheterna vill jag framhålla att utskottet både nu och i november i fjol ägnat detta problem stor uppmärksamhet. I utskottets betänkande sägs att biståndet inte skall användas som påtryckningsmedel, och utskottet har tidigare framhållit att en diskussion om mänskliga rättigheter bör kunna föras med ett biståndsmottagarland även inom ramen för biståndssamarbetet. Närmast inriktas nu uppmärksamheten på den konferens om mänskliga rättigheter som inom kort skall hållas i Ottawa och där Sverige mycket aktivt deltagit i det förberedande arbetet. Frågan om de mänskliga rättigheterna i världens länder är ett mycket stort problem, inte minst för att få länder att efterleva antagna konventioner. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Sverige i många år tillsammans med andra stater i FN verkat för att en FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter skulle tillsättas med uppgift att verka för ett förstärkt skydd av de mänskliga rättigheterna i medlemsstaterna. En förebild utgör FN:s höge kommissarie för flyktingar. Dess värre visar det sig att olika stater i många fall fruktat för att själva bli föremål för närmare granskning och därför motsatt sig förslaget. Mycket tyder på att det bl.a. är problem av detta slag som kommer att diskuteras vid Ottawakonferensen. Sverige kommer även fortsättningsvis att ta upp frågorna om mänskliga rättigheter till överläggningar med den vietnamesiska regeringen. Avslutningsvis vill jag, herr talman, göra en reflexion beträffande främst moderaternas motvilja att ge bistånd till Vietnam. Den motviljan synes bottna i att östländerna i ökad utsträckning dominerar biståndsinsatserna i detta land. Däri ligger något av den stora tragiken i behandlingen av Vietnam, som uppenbarligen önskar bryta sin isolering men som tvingas in i den ländergrupp som ger hjälp. Vi har sett saken på det sättet att biståndssamarbete mellan Vietnam och västliga alliansfria länder borde förstärka Vietnams möjligheter att värna om sin självständighet och oavhängighet. Det är ett av de bärande motiven för att vi vill upprätthålla hyggliga relationer. Jag tillhör den generation som uttalade sin stora beundran för USA:s insatser i kampen mot de nazistiska och fascistiska staterna under det andra världskriget. Vi beundrade också den storslagna hjälp — främst genom den s.k. Marshallplanen — som utgick när demokraterna regerade USA. Generösa insatser gjordes för det krigshärjade Europa under denna tid. Även Europas östländer erbjöds en liknande hjälp men hindrades av Sovjetdominerade intressen att ta emot bistånd. Jag är övertygad om att den amerikanska hjälpen underlättade för demokratin att få fäste och bli trovärdig i det krigshärjade Europa. Beträffande behandlingen av Vietnam har USA uppträtt på ett exakt motsatt sätt. När krigshandlingarna hade avslutats och landet låg söndertrasat lämnade det resursstarka USA den vietnamesiska befolkningen åt dess öde, trots alla vackra löften som USA hade givit om att hjälpa till med återuppbyggnaden efter kriget. Till yttermera visso har Vietnam isolerats alltmer och drivits i armarna på öststaterna. Trots dessa lärdomar kräver borgerligheten först demokrati och sedan bistånd, då en motsatt väg kanhända hade varit framkomligare. Det hela är en paradox, och därför framstår det moderata yrkandet om ett omedelbart upphörande av denna hjälp som inhumant, politiskt oklokt och utomordentligt kortsynt. Vad vi har lärt oss i fallet Vietnam gäller också i hög grad umgänget med andra länder som befunnit sig och befinner sig i en liknande situation. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter, vilket innebär avslag på de borgerliga reservationerna.

Herr talman! Sture Palm har i sitt anförande kritiserat att jag inte besökte Vietnam när utrikesutskottet gjorde sin resa till Sydostasien. I slutet av denna resa hade vi att välja mellan två resmål. Det ena var Malaysia, det andra Vietnam. Det finns ju ett talesätt som brukar användas i både skämtsamma och allvarliga sammanhang — att vara liberal är att vara kluven — men tyvärr går det inte att följa uppi det praktiska livet. Jag kunde faktiskt bara välja det ena av resmålen, och jag valde att resa till Malaysia. Det besöket gav också mycket, inte minst då det gäller inställningen till Vietnams krig i Kampuchea. Den malaysiska regeringen uttryckte tillsammans med de andra länderna i ASEAN =-— det är en sammanslutning — sitt stora bekymmer över den erövringspolitik som Vietnam bedriver i detta område. Vi kunde också besöka det läger där de s.k. båtflyktingarna hade internerats; en av följderna av det vietnamesiska kriget i Kampuchea och i denna del av Sydostasien. Jag vill påminna Sture Palm om att min och folkpartiets kritik mot biståndet till Vietnam inte i huvudsak är riktad mot Bai Bang-projektet som sådant utan mot att Vietnam för ett anfallskrig i Kampuchea. Jag sade i mitt huvudanförande, och jag upprepar det, att det är svårt att övertyga svensken i gemen om att u-landsbiståndet är betydelsefullt och viktigt när vi tyvärr har sådana exempel att visa upp som att ett av våra biståndsländer bedriver anfallskrig. Det har också den direkta verkan att det är svårt att få det bistånd vi lämnar effektivt under denna tid. Vidare är det svårt att få det avtalsslutande landet, alltså Vietnam i det här fallet, att uppfylla de mål som det självt har uppställt för att komplettera den svenska hjälpinsatsen. Den kritik som jag framfört har tydligen Sture Palm helt missat. Den gäller inte själva projektet utan Vietnams anfallskrig.
Herr talman! Beträffande nivån för insatserna i Vietnam har vi anslutit oss till SIDA:s petita. Vi har ju haft för vana att ta stor hänsyn till vad SIDA har att säga. SIDA besitter speciella insikter och kunskaper i detta område. Vår bedömning grundar sig alltså på detta. Regeringen har följt SIDA, och vi har följt regeringens proposition. När det sedan gäller Rune Ångströms inlägg vill jag säga att min kritik mot moderater och folkpartister i utskottet gäller den tvärsäkerhet som man visar när man vill skära ned Vietnambiståndet och gör bedömningar av vad som hänt där borta. Den är så påtaglig. Ni hade ju tillfälle att följa med oss till Vietnam. Då hade ni kunnat tala med de höga vederbörande där och fått se de projekt som vi på något tusental mil därifrån nu diskuterar. Det fanns ett utmärkt tillfälle till det. Utskottet hade egentligen ingenting i Malaysia att göra. Vi skall ju närmast bevaka hur biståndspengarna använts. Det föreföll därför mig helt naturligt att man gjorde resan till Vietnam i det här sammanhanget. Vad sedan beträffar anfallskriget i Kampuchea har vi exakt samma mening. Ingen av oss kan försvara det. Tvärtom har vi kritiserat det. Vi har ju haft tillfälle att direkt säga ifrån till Pham Van Dong. Vi satte stort värde på att vi, med utrikesutskottets vice ordförande i spetsen för delegationen, fick framföra vad svenska folket tycker om vad som sker där borta.
Herr talman! Jag måste konstatera att Sture Palm för en gångs skull försöker blanda bort korten. Av mitt anförande och av folkpartiets reservation framgår klart att det är kriget i Kampuchea som gör att vi föreslår en nedskärning på 100 milj.kr. av vårt bistånd till Vietnam. Det är detta som är orsaken. Jag har i min tidigare replik talat om konsekvenserna av denna krigföring. Skulle Sture Palm ha bildat sig en uppfattning om det som är själva motivet till vår reservation, skulle han ha besökt Kampuchea. Jag lika väl som Sture Palm är hänvisad till de internationella rapporter, inte minst från Amnesty International, som har kommit oss till handa och där det talas om hur förhållandena är i detta sammanhang. Jag upprepar än en gång: Jag har själv icke riktat direkt kritik mot Bai Bang-projektet, det finns för all del synpunkter att anlägga även där, men orsaken till att vi föreslår en nedskärning av biståndet till Vietnam är och förblir att Vietnam för närvarande bedriver ett anfallskrig i Kampuchea. Det kan vi inte godta.
Herr talman! Folkpartiet är delvis fel måltavla. Ni vill ha en mindre nedskärning av detta belopp. Ni tycks dock erkänna att det måste ta en viss tidsperiod att dra sig ur detta engagemang. Moderaterna däremot vill skära ned anslaget till noll på en gång. Men de är förfärligt tysta i detta sammanhang och har inga kommentarer att göra. Jag ville med mitt inlägg markera att den sakkunskap som på Sveriges vägnar sköter detta bistånd har varnat för en abrupt nedskärning, om man inte vill lämna efter sig en industriell ruin. Det är skälet till att avtrappningen måste ske successivt.

Herr talman! Jag kommer litet senare i mitt anförande in på Vietnam. Moderata samlingspartiet föreslår för nästa budgetår biståndsanslag på 0,9 20 av BNI. I debatten om enprocentsmålet kan det vara nyttigt att ta del av den SIDA-statistik som publicerades i november förra året. Av denna framgår att Sveriges anslag aldrig har uppgått till mer än 0,98 96 av BNI och att det budgetåret 1983/84, alltså i närtid, uppgick till 0,92 96 av BNI. Trots att anslagen har utgjort 1 20 av beräknad BNI, har de sjunkit i slutändan när de har relaterats till den verkliga bruttonationalinkomsten. Utbetalningarna av biståndsmedel hade sitt högsta värde i den första borgerliga budgeten för 1977 84 nere i 0,82 90, vilket är det lägsta värdet på tio år. Skillnaden mellan anslagen, som alltså i praktiken aldrig har uppgått till 1 96, och utbetalningarna är ju betydande och förklarar de mycket stora reservationerna — enligt senast redovisade uppgifter 4 500 milj.kr. Detta visar bl.a. att planeringen av projekt ligger långt efter beviljade anslag. Det är ju utbetalningarna som är vårt egentliga bistånd, det som så att säga verkar i de olika länderna. Detta framgår också av att FN, som talar om 0,7 96 av BNI, anger målet i utbetalningar. Jag vill i all anspråkslöshet påpeka att ett enprocentsanslag eller ett 0,9-procentsanslag kan ge samma utbetalningsström. Det kan vara viktigt att påpeka detta. Vidare vill jag hävda att de moderata anslagen till de allra fattigaste folken — och framför allt till dem som lider av svält — är större än de socialdemokratiska anslagen till samma ändamål. I än högre grad gäller detta centerpartiets och folkpartiets alternativ. Herr talman! Vi har i vinter kunnat följa mer i detalj än tidigare den vietnamesiska krigföringen mot gerillan i Kampuchea. Det stod snart klart att attackerna mot gerillan var mer omfattande än föregående år och att ett avgörande slag skulle riktas mot de tre samverkande gerillagrupperna. I den brutala krigföringen, som visar stora likheter med den sovjetiska mot gerillan i Afghanistan, har flyktingarna i gränstrakterna till Thailand varit offer. Jag tror att en resa i detta område skulle vara en skrämmande upplevelse. De byar som byggts upp bl.a. med svenska biståndsmedel och i god internationell samverkan, de finns inte längre. Täta artillerikratrar är väl det enda som skvallrar om var byarna har legat. En kvarts miljon människor har fått bryta upp och fly in i Thailand, om de nu hann fly undan krigshandlingarna. Det sovjetiska stödet har varit massivt. Man har bland annat levererat artilleri, pansar och helikoptrar. Det tycks inte längre råda minsta tvekan om att Vietnam med Sovjet bakom ryggen vill säkra erövringen av Kampuchea från 1978. Man syftar uppenbarligen till att stänga gränsen mot Thailand för att förhindra flyktingarna att återvända. I en helt annan omfattning än tidigare har man utfört stridshandlingar inne i Thailand. Det svenska biståndets flaggskepp Vietnam har under lång tid visat sitt rätta ansikte, som en makthungrig kommunistdiktatur, stödd av Sovjetunionen. Kraftigt färgade glasögon har förhindrat svensk socialdemokrati att avslöja detta. Vår hjälp till Vietnam — för närvarande 1 milj.kr. per dag, nästa år 300 milj.kr. — bör självfallet upphöra. FN:s fördömanden av ockupationen av Kampuchea har förklingat ohörda. Sverige stöder FN:s resolutioner, där det krävs att alla fftämmande trupper dras tillbaka från Kampuchea. Under utrikesministerns besök i Vietnam i januari i år framförde han detta till Vietnams representanter. Jag tror att de artigt lyssnade på det svenska budskapet — checker på 1 milj.kr. om dagen kräver ju artighet — men jag tror inte att de hade minsta avsikt att gå de svenska kraven till mötes. När man talar om att vietnamesiska trupper skall lämna Kampuchea är det väl helt enkelt därför att motståndet har minskat efter de hårda striderna i gränstrakterna. Erövringen av Kampuchea får nog betraktas som kommunistdiktaturens i Hanoi normala maktpolitik, starkt uppbackad av Sovjetunionen, som enligt uppgifter dessutom skaffat sig militärt fotfäste i Vietnam i form av baser — Sture Korpås var inne på det. Det är tragiskt att Sverige indirekt har medverkat i denna process. Trots att det självfallet inte varit meningen, har ändå vårt starka stöd till Vietnam kunnat friställa resurser som landet använt till sin krigföring. Man kan även från neutralitetssynpunkt ifrågasätta denna biståndspolitik med hänsyn till Vietnams starka band till Sovjetunionen. Att vi mot den här bakgrunden inte besökte Vietnam tycker jag närmast är självklart. Jag vill också påpeka att ordföranden i utskottet inte heller besökte Vietnam. Herr talman! I vårt biståndsalternativ föreslår vi en neddragning av hjälpen till Tanzania. Enligt vår uppfattning har landet valt en olycklig utvecklingsstrategi och har kommit in i ett läge där hjälpen utifrån blir ineffektiv och där den t.o.m. kan fördröja nödvändiga ekonomiska saneringsåtgärder. Tanzania har sedan länge slagit in på en utveckling med starka socialistiska inslag. Detta ledde så småningom till att landet hamnade i en djup ekonomisk kris, med ett kapacitetsutnyttjande i industrin på ungefär 20 26 och med en kraftig minskning av jordbrukets andel av bruttonationalprodukten från 50 till 30 90 på ett par år. Valutapolitiken har i socialistisk anda styrts utan hänsyn till valutans egentliga värde. Åren 1970-1983 uppvärderades den tanzaniska shillingen med drygt 100 96. Export från jordbrukssektorn har genom detta kraftigt hämmats. 1982 var valutareserven tömd. Tanzania har på senare tid vidtagit vissa korrigeringsåtgärder, men det är ändå svårt att tro på någon avgörande förbättring, så länge valutan är kraftigt övervärderad och en uppgörelse med Internationella valutafonden inte kommit till stånd. Personligen tror jag att Tanzanias ekonomiska framtidsutsikter med en liberaliserad ekonomi skulle vara mycket ljusa. Man har en befolkning med god utbildning, och man har goda möjligheter för jordbruksproduktion, som skulle kunna utgöra grunden för en stor exportsektor med rätta stimulanser. Vid den låga lönenivå man har för närvarande borde man också framgångsrikt kunna konkurrera med expansiva länder i Asien på en rad olika områden. Jag tycker därför att det är tragiskt att den valda utvecklingsvägen inte leder till detta mål. Om man gör en jämförelse mellan Tanzania och Elfenbenskusten, två afrikanska stater som blev självständiga ungefär samtidigt, upptäcker man intressanta skillnader. I Elfenbenskusten har den fria företagsamheten systematiskt uppmuntrats. Man har utgått från att jordbruket skall vara den ekonomiska ryggraden, och man har bibehållit det enskilda ägandet. Man har stimulerat ungdomar att stanna kvar i jordbruksproduktionen och i stor utsträckning lyckats hejda den i Afrika så vanliga folkvandringen till städerna. Man har åstadkommit en kraftig exportökning vad gäller kaffe, kakao, bananer och ananas. Man har haft en stadig, tidvis mycket stor, tillväxt fram till år 1982, då man råkade in i vissa svårigheter. Det finns emellertid en klar vilja i Elfenbenskusten att försöka klara svårigheterna med egna medel. Visserligen får man krediter från Världsbanken och från Internationella valutafonden, men i stort sett försöker man rätta till problemen på egen hand. Vi i Sverige har all anledning att analysera skillnaderna i utvecklingen i olika områden i världen och att ur en sådan analys försöka dra slutsatser om vad det är som startar och föder ett stabilt framåtskridande. Vi kan utan vidare konstatera att fri företagsamhet och enskilt ägande med lämpliga stimulanser kan starta en gynnsam utvecklingsprocess, medan kommunism och socialism hämmat utvecklingen, och inte ens mycket stora resursöverföringar från i-länderna har kunnat bryta den negativa utveckling "dessa system har skapat. Det svenska engagemanget för u-länderna grundar sig på en genuin vilja att hjälpa den del av världens befolkning som är fattigast och utsatt för de största påfrestningarna — oftast i form av svält. När enskilda organisationer vädjar om hjälp till katastrofområden, kan ofta avsevärda summor samlas in på kort tid. Det ständigt återkommande behovet har föranlett Svenska röda korset att göra en utredning om de djupare orsakerna till svältkatastroferna. I rapporten, som publicerades i maj förra året, konstateras att miljöförstöringen förklarar en stor del av de återkommande svältkatastroferna och att en långsiktig hjälp måste innehålla satsningar på att återställa naturresurserna och ge jordbruket nya möjligheter. Det är intressant att se att en del av den gemensamma marknadens biståndsprogram, det s.k. Lome III, innebär att 55 miljarder kronor under en femårsperiod till stor del satsas på det sätt som Rödakors-rapporten förespråkar. Det fastslås också att EG:s livsmedelsöverskott skall användas för att lindra svälten i mottagarländerna. EG:s utvecklingshjälp har fått en inriktning som väl stämmer överens med den som förordats från borgerligt håll. Det finns därför all anledning att fördjupa samarbetet med EG på detta område även i syfte att uppnå ökad samordning. Svenskt bistånd, inte minst på jordbruksområdet, bör ha en sådan inriktning att marknadsekonomins överlägsenhet utnyttjas. I Indien har tidigare livsmedelsbistånd anpassats till marknadsekonomin. Ett exempel på detta är det mjölkförsörjningsprojekt, Operation Milk Flood, som startade i Indien med hjälp av torrmjölkspulver från EG och genomfördes av World Food Program, alltså FN:s livsmedelsprogram. Intäkterna från försäljningen av mjölk investerades i ett kooperativt uppsamlingsoch förädlingssystem och användes för att förbättra mjölkkobesättningar i området hos enskilda bönder. När stödet upphörde var en organisation uppbyggd som klarade sig på egna ben. Liknande projekt har startats på olika håll i landet. I Indien har utvecklingen visat att ett land trots stark befolkningsökning kan bli självförsörjande på livsmedel. Användningen av konstgödsel och högavkastande sorter har spritt sig snabbt i landets liberala ekonomi, och Indien har periodvis genom den goda utvecklingen kunnat exportera livsmedel. Det finns all anledning att förmoda att utvecklingen i Afrika, med rätt insatta utvecklingsansträngningar och en ökad satsning på marknadsekonomi, skulle kunna vändas från svält till en rimlig försörjning.

Herr talman! Sture Korpås och jag har i en motion om Ultunas veterinärutbildning för u-länder pekat på önskemålet att åstadkomma en finansiering som tryggar denna utbildning på lång sikt. Vi är glada över den positiva skrivning som motionen har fått i utskottsbetänkandet. I ett särskilt yttrande pekar de borgerliga partierna på att svensk spannmål kan användas vid den här livsmedelssatsningen och att världsmarknadspriser skall gälla. Det är viktigt att fastslå att vi i detta särskilda yttrande inte på något sätt vill ge jordbruket några preferenser — svensk spannmål skall användas, men världsmarknadspriser skall gälla. Inga extra kostnader uppkommer alltså när det gäller biståndsanslaget.

Herr talman! För att inte påståendet om att ordföranden inte var med i Vietnam skall stå oemotsagt i riksdagens protokoll vill jag erinra om hur diskussionen fördes beträffande vår Asienresa. En stor del av utskottsgruppen sade med stor bestämdhet att det vore lämpligt att få se, som jag sade tidigare, både Kotmale och Bai Bang, att få se satsningar i både Sri Lanka och Vietnam. Men moderaterna motsatte sig envist att åka till Vietnam — ni ville inte sätta er fot där. Det var omöjligt att tala med er. Vi höll flera sammanträden om resplanen. Moderaterna envisades och ville bara åka till Malaysia. Därför var det kanske lämpligt att någon socialdemokrat var med i denna borgerliga grupp som for till den delen av Asien. Av denna anledning blev en uppdelning nödvändig. Men det var ert motstånd och er ovilja att studera det projekt som vi nu diskuterar som tvingade fram denna uppdelning av utskottets resande.

Herr talman! Mot bakgrund av det jag anförde tycker jag att beslutet att inte besöka Vietnam var självklart för vår del. Vad andra ledamöters motsvarande beslut berodde på får stå för dem själva. Det kan vara nyttigt att ta del av vad Sveriges Radios utsände reporter, Ragnar Hedlund, rapporterar från ett besök i Thailand i år. ”Det var en märklig erfarenhet för mig, en FNL-sympatisör från 60-talet, att ligga i ett dike och höra nedslagen av 130-millimeters vietnamesiska artillerigranater, och tänka på när jag stod med insamlingsbössa och tog emot pengar till vapen åt Vietnams kämpande folk. Nu är Vietnam inkräktare och sätter in en välutrustad konventionell armé mot en gerilla som vill försvara sitt land. ——- Vietnameserna minerar gränsen, eftersom gerillan får in vapen den vägen. Till Röda korsets fältlasarett, där läkarna kan avläsa varje ny fas av kriget, kommer mängder av lemlästade människor. 15-åriga pojksoldater med bortsprängda ben, svårt skadade civila, kvinnor och barn.” Detta är alltså en skildring från gränstrakterna till Thailand, en direkt skildring av det krig som Vietnam driver i det området. Jag tycker att det finns all anledning att stödja det moderata kravet på ett omedelbart upphörande av hjälpen till Vietnam.

Herr talman! ”Bistånd i kris” var titeln på en läsvärd debattbok som utkom för något år sedan. Bistånd i kris har också varit temat för många reportage och debattinlägg de senaste åren. Och visst finns det anledning att känna — Nr 120 stark oro både inför utvecklingen i de fattiga länderna och inför de rika Onsdagen den ländernas helt otillräckliga bistånd. 17 april 1985 Vi har visserligen under senare år blivit alltmer varse hur stora skillnader som föreligger mellan olika länder i tredje världen. Det gäller både förutsättningar, utvecklingsstrategier och de resultat som uppnåtts. Visst har vi anledning att med tillfredsställelse notera att en grupp länder, framför allt i Sydostoch Ostasien, redan har nått tröskeln mellan uoch i-länder. Men samtidigt nödgas vi konstatera att många av världens fattigaste länder, inte minst i Afrika söder om Sahara, haft en stagnerande utveckling. I några fall har kanske rent av utvecklingen gått baklänges. Klyftan mellan rika och fattiga länder, även bland u-länderna själva, ökar. Den ekonomiska utvecklingen i många u-länder är mycket svag. Alltför ofta håller den inte ens jämna steg med befolkningsutvecklingen. Orsakerna finns att söka i den internationella utvecklingen med höga oljepriser, alltmer omfattande protektionism, sjunkande råvarupriser och u-ländernas dramatiskt stegrade skuldbörda, men också i felaktiga prioriteringar, flaskhalsar och kapacitetsbrister, misslyckade utvecklingsprojekt och alltför ofta i val av en närmast utvecklingshämmande politik i u-länderna själva. Till detta kommer naturkatastrofer och miljöförstöring — ofta till följd av rovdrift och åsidosättande av den ekologiska balansens sköra förutsättningar. Redan befolkningsökningen i sig i de fattigaste länderna innebär ödesdigra konflikter med jord och natur. Välmenta utvecklingsprojekt har alldeles för ofta dragits i gång utan att teknik och metoder anpassats till de krav som miljö och kultur förutsätter. Mot denna allvarliga bakgrund är det en internationell skandal att de rika ländernas bistånd inte bara stagnerar utan även alltmer gröps ur. 25 år efter det att FN första gången rekommenderade en biståndsnivå på 1 96 av bruttonationalprodukten har OECD-staternas bistånd stabiliserats på ynkliga en tredjedels procent! Det finns ett djupt moraliskt samband i det faktum att världen varje år satsar 25 gånger mer på militär rustning än på bistånd till de fattiga folken! I den internationella opinionsbildningen för ökat u-landsbistånd har Sverige gått i täten och blivit ett föredöme genom att budgetåret 1977/78, när Ola Ullsten hade tillträtt som biståndsminister, bli det första land som faktiskt nådde enprocentsmålet. Det kom därför som en chock när den socialdemokratiska regeringen hösten 1983 beslöt att sänka biståndet under 196. I år har folkpartiets och andras hårda kritik av det socialdemokratiska biståndssveket fått regeringen att återupprätta enprocentsnivån. De krafter som på den socialdemokratiska partikongressen lyckades driva fram detta beslut är värda en eloge. Men även biståndspolitikens innehåll och former har utsatts för en mer omfattande och djupgående diskussion än tidigare. Folkpartiet har i olika sammanhang verkat för ett bistånd som bättre uppfyller de mål som satts upp för svenskt bistånd, liksom att biståndet ges i former som ökar dess effektivitet. Men detta kan och får aldrig vara ett argument för mindre 65 bistånd. För ett bättre bistånd kan vi göra mer. För mer bistånd kan vi göra ännu mer. Enprocentsmålet utgör bara ett etappmål och en undre gräns — som biståndet inte får underskrida. Det har också riksdagen framhållit. Det är nu 23 år sedan folkpartiet som första riksdagsparti krävde att svenskt u-landsbistånd skulle uppgå till 196. I november förra året uttalade folkpartiets landsmöte att på sikt bör 2 96 utgöra nästa mål för biståndets storlek.

För totalitära regimer kan misär och fattigdom vidare bli en ursäkt för att förhala en demokratisk utveckling och för att undertrycka mänskliga rättigheter. Kampen för frihet och rättvisa i de fattiga länderna hotas, om inte invånarna ges en dräglig tillvaro. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter hotas i länder som i en snar framtid kommer att vara befolkade av tre eller fyra gånger så många människor som i dag. Kravet på att biståndet bidrar till en demokratisk samhällsutveckling blir mot denna bakgrund allt viktigare. Förutsättningarna för demokratin är inte alltid de mest gynnsamma i länder som nyligen skaffat sig ett politiskt oberoende, där större delen av befolkningen inte är läseller skrivkunnig eller där den sköra statsapparatens huvuduppgift är att klara matförsörjningen till hungrande. Sådana yttre omständigheter överbetonas dock ofta av dem som både inom och utom landet inte vill, att en demokratisk samhällsutveckling skall äga rum. En demokratisk samhällsutveckling är en dynamisk process och fortgår under en lång tidsperiod. Men det är möjligt att relativt snart se om ett land går en demokratisk utveckling till mötes eller om det utvecklar sig mot förtryck eller fåtalsvälde. Inställningen till de grundläggande mänskliga rättigheterna ger gott underlag för en sådan bedömning. I fråga om ländervalet måste i första hand eftersträvas samarbete med sådana u-länder som respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och strävar mot demokrati. I detta sammanhang är stöd för att bygga upp demokratiska organisationer och strukturer i u-länderna av stor betydelse. Svenskt bistånd går redan i dag till svenska organisationer för att stärka frivilliga organisationer i u-länderna. Sådana insatser bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Detta bistånd bör ökas liksom insatserna för att bygga upp fria massmedier i u-länder. Vi anser att det vore naturligt även för svenska politiska partier att göra en insats för en demokratisk samhällsutveckling i u-länderna. Vi har i riksdagen flera gånger — även i år — motionerat om att man skall kunna ge bistånd till bl.a. politiska organisationer via riksdagspartierna närstående stiftelser. Goda erfarenheter från Västtyskland visar, att detta kan vara en framkomlig väg. Det är ett fall framåt att utrikesutskottet i år inte avvisar denna möjlighet — Nr 120 för amtiden: Mi Aterkommer; ; ; ; | Onsdagen den Huvudinriktningen för svensk biståndspolitik måste förbli att hjälpa de 17 april 1985 mest behövande — de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Detta torde stå i nära samklang med de innersta motiven för den även i ekonomiskt kärva tid k. Ka biståndsvil det NG Internationellt utärva ti er star fR Svens a biståndsvi ljan; Men vårt bistånd kan aldrig bli mer vecklingssamarbeän en hjälp till självhjälp. Det skall bidra till att skapa och frigöra de resurser emm som u-länderna och människorna i dem besitter och kan utveckla. Bara genom en sådan utveckling kan på sikt klyftan mellan rika och fattiga börja överbryggas. Vårt bistånd bör i första hand inriktas på landsbygdsutveckling. Det är där de många fattiga människorna finns. Det finns i dag 4,5 miljarder människor på vår jord. Fram till år 2050, så länge som de barn som nu föds i vårt land kan förväntas leva, kommer jordens befolkning att växa till 10 miljarder — mer än en fördubbling av vår nuvarande befolkning på jorden. Och detta trots att befolkningspolitiska åtgärder på sina håll har börjat ge resultat. Praktiskt taget hela denna befolkningsökning kommer att äga rum i de fattigaste länderna. U-ländernas befolkning kommer att växa från 3,5 till 8,5 miljarder. Under en mansålder kommer Afrikas befolkning nästan att femdubblas. Enligt Världsbankens beräkningar skulle befolkningsutvecklingen de kommande 65 åren bli så här i några u-länder. Och allt detta under en mansålder! Redan i dag förmår u-länderna i tredje världen att förse allt mindre del av sin befolkning med mat. Det finns länder, vilkas livsmedelsproduktion totalt sett sjunker trots att befolkningen ökar. Miljoner människor saknar i dag tillgång till rent vatten. Öknarna breder ut sig, bl.a. därför att en växande befolkning i u-länderna måste lägga beslag på alltmer av träd och buskar för sina hushållsgöromål. Landsbygdens oförmåga att föda och härbärgera den växande befolkningen leder till en urbanisering, som redan före utgången av detta sekel kommer att resultera i en rad befolkningsanhopningar på 20-30 miljoner människor, städer till namnet men utan förmåga att föda, hysa och skyla de människor som söker sin tillflykt där. Det är mat, vatten och bränsle det gäller. En landsbygdsutveckling som blir bestående förutsätter de berörda människornas egen medverkan. För att detta skall vara möjligt måste landsbygdsutvecklingen inriktas på en anpassning till de naturgivna förutsättningarna och de mottagande människornas kulturoch livsvillkor samt på småskaliga projekt med anpassad teknik. De fattiga länderna drabbas hårt av ständigt återkommande katastrofer. Det börjar bli alltmer uppenbart att många av dessa egentligen är ett resultat av miljöförstörelse och överutnyttjande av naturresurser. Därför är katastrofförebyggande bistånd av största vikt för att rädda människor undan 67 kommande katastrofer, men också för att bidra till en utveckling som minskar risken för kommande katastrofer. Insatser för miljö, markvård och energi blir naturliga och viktiga inslag både i landsbygdsutveckling och i katastrofförebyggande bistånd. Särskilt inom energiområdet har Sverige möjlighet att medverka i arbetet på att kartlägga och utveckla nya och förnyelsebara energikällor. Inriktningen bör vara att förbättra energisituationen på landsbygden — hos människorna i byarna. Det är inte bara den allt dyrare oljeimporten det rör sig om utan också om den alltmer utbredda bristen på ved för de dagliga hushållsgöromålen. En ökad medvetenhet råder om att kvinnornas medverkan är nödvändig, om man skall lyckas öka jordbruksoch livsmedelsproduktion, minska analfabetism och införa primärhälsovård och familjeplanering i u-länderna. Det har ofta visat sig svårt att nå ut till kvinnorna. Inte sällan har utvecklingsprojekt utformats så, att just kvinnornas situation rent av har försämrats. Om tre månader öppnas den tredje internationella kvinnokonferensen i Nairobi. Det är av största vikt att Sverige medverkar till att u-landskvinnornas förhållanden där ägnas stor uppmärksamhet. Den svenska viljan att visa solidaritet med u-länderna måste bygga på en övertygelse och ett engagemang också hos den enskilde. Det frigör resurser som aldrig kan lagstiftas fram. Av samma skäl kan bistånd som kanaliseras genom enskilda hjälporganisationer och kyrkor många gånger åstadkomma mer för samma pengar. Enskilda organisationer, särskilt missionen, utgjorde pionjärer i svenskt solidaritetsarbete i de fattiga länderna. Det har givit en ovärderlig kunskap och erfarenhet och förståelse för de människor och de kulturer det rör sig om. Ideella organisationer har ofta lättare att nå ut till de människor som verkligen behöver hjälp och når ofta beundransvärda resultat med blygsamma insatser. Åtskilliga har genom åren skaffat sig en lokal kunskap som gör insatserna effektiva. Deras administration på hemmaplan är oftast liten och obyråkratisk. Enskilda medlemmar gör engagerade insatser som biståndsarbetare ute på fältet, ofta till lägre kostnader än offentlig biståndsverksamhet. De ideella organisationernas medlemmar och föreningar i Sverige gör beundransvärda insatser både för att samla in mer resurser till u-landsverksamheten och för att sprida information om och bilda opinion för u-landsbistånd och internationell solidaritet. Särskilt när biståndet inriktas på de fattigaste människorna och på landsbygden är det naturligt att låta en växande andel av biståndet kanaliseras via enskilda organisationer. Det kan också vara ett sätt att utnyttja ett ökat bistånd utan en alltför kraftig belastning på SIDA:s organisation. Systemet med särskilda ramavtal med de större enskilda organisationer som kanaliserar svenskt bistånd bör byggas ut. Vi ställer stora förhoppningar på den översyn av bistånd genom enskilda organisationer som SIDA snart presenterar och som har utförts av Sixten Heppling, en av den svenska biståndspolitikens förgrundsgestalter. Sverige har traditionellt satsat en förhållandevis stor andel av sitt bistånd på multilaterala biståndskanaler. I dag går en knapp tredjedel av biståndet den vägen. Detta får ses som ett uttryck för den betydelse vi tillmäter FN-systemet och de till FN knutna fackorganen. Men det är otvivelaktigt så att flera av FN-organen har blivit ineffektiva och byråkratiska. Det finns därför anledning att från svensk sida kritiskt granska de kanaler genom vilka vi sänder bistånd till tredje världen. Ett okritiskt accepterande är på sikt till förfång för hela FN-systemet och dess trovärdighet. Eftersom Sverige i flera FN-organ är en proportionellt sett mycket stor bidragsgivare, har vi menat att Sverige kanske inte ytterligare skall förstärka detta förhållande. Men i ett läge där utvecklingen hotar att minska de multilaterala organens resurser, kan det ändå finnas anledning att från svensk sida markera den betydelse vi fäster vid denna verksamhet och att det får genomslag även i bidragsgivningen. Det kan på sikt visa sig vara en viktig internationell opinionsbildning. Herr talman! Det finns ingen anledning att skygga för den öppna och kritiska diskussion som har förts i vårt land och ute i världen om ulandsbistånd och utvecklingen i u-länderna. Endast så kan vi på sikt bidra till att biståndet i högre grad kommer till sin rätt. Men det finns också anledning att framhålla att det ligger i själva u-landsproblematikens väsen att det är svårt att bedriva biståndspolitik. Olika inslag i biståndet kommer alltid att misslyckas eller bara lyckas till en del. Också biståndspolitik måste ha rätt att misslyckas. Men vi måste ständigt dra lärdom av de erfarenheter som ges och ständigt söka nya och effektivare biståndsformer. Det finns också anledning att framhålla att u-landsbistånd, inte minst i åtskilliga av de länder som erhållit svenskt bistånd, haft stor betydelse. Undervisning och hälsovård har byggts ut och kommer betydligt större del av befolkningen till del. Vattenförsörjningen har förbättrats. Barnadödligheten har sänkts och medellivslängden har stigit. Det rör sig om insatser av omätliga mänskliga värden. Det finns i det här sammanhanget också all anledning att uttrycka vårt stöd, vår beundran och vår tacksamhet gentemot alla de människor som här hemma och ute i andra länder genom SIDA, internationella organ, ideella organisationer och kyrkor utför ett hängivet arbete för den internationella solidariteten. Det perspektivet glöms lätt bort i den debatt som förs om biståndspolitiken. Vi liberaler ser, herr talman, ett starkt samband mellan fred, frihet och rättvisa. Varaktig fred kan bara byggas på jämlika förhållanden mellan olika stater och på respekt för mänskliga rättigheter inom varje land. Den insikten gäller också u-länderna. De inre konflikterna är starkast och den sociala och ekonomiska utvecklingen svagast i de länder där de mänskliga rättigheterna respekteras minst. Det behövs en ny internationalism där frihet från våld och förtryck ges lika stor vikt som frigörelse från utländska kolonisatörer och imperiebyggare. I de rika länderna behövs en ny öppenhet för de fattiga ländernas produkter. U-landsbiståndet är ett instrument att lindra nöden och ge hjälp till självhjälp. För många länder betyder det oändligt mycket att få i gång social och ekonomisk utveckling. Det svenska biståndet bygger sjukhus och skolor, fabriker och bevattningsanläggningar så att människor kan odla och leva av jorden, så att barnen kan få mat för dagen. På sikt måste biståndet ökas. Det måste vara obundet men inte kravlöst. Det är viktigt att biståndet granskas så att det verkligen kommer de fattiga till del, så att det uppmuntrar utveckling, så att det bidrar till både kvinnors och mäns frigörelse. Större andel av biståndet bör kanaliseras via ideella organisationer, dels därför att dessa kan nå de mest nödlidande, dels därför att det engagerar fler människor i arbetet för en solidarisk värld. Biståndet måste stärka kvinnornas situation i u-länderna. I fråga om ländervalet måste i första hand eftersträvas samarbete med sådana utvecklingsländer som respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och strävar mot demokrati. Biståndet bör uppmuntra demokratisk utveckling — inte minst genom stöd till fackföreningar, ideella organisationer, tidningar och folkbildning. Ute i världen har ofriheten på senare tid vunnit ytterligare terräng. Den enskilda människans rätt åsidosätts allt oftare i stater med politisk enpartiregim eller militär diktatur. Klyftan mellan rika och fattiga länder har samtidigt vuxit och innebär ett med tiden allt allvarligare hot mot freden, friheten och rättvisan. Biståndet till utvecklingsländerna borde få bli en samvetsangelägenhet för hela det svenska folket.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som Jan-Erik Wikström höll. Det var bra och konstruktivt, och jag kan helt instämma i mycket av det han sade. Men jag förstår inte riktigt varför det i början innehöll ett angrepp på socialdemokraterna. Jan-Erik Wikström talade om det socialdemokratiska biståndssveket och hänvisade till förra året men nämnde inte med ett ord moderaterna, som just i dag vill svika och dra ned biståndet med 805 milj.kr. om de vinner omröstningen, av vilket 185 milj.kr. skall dras från södra Afrikas länder, som kämpar för sitt oberoende från Sydafrika. Inte ett ord i Jan-Erik Wikströms inlägg berör denna i dag så utomordentligt viktiga fråga. Varför? De är väl bara av det skälet att det har träffats något slags överenskommelse mellan partierna om att de måste låtsas vara vänner ifall de skall regera ihop i höst. Jag tycker att det är ganska upprörande, Jan-Erik Wikström, att man i ett i övrigt så fint inlägg som detta måste ge sig på en klackspark mot socialdemokraterna men vägrar att ta upp det som i dag är den viktigaste debatten över huvud taget — debatten om moderaterna och biståndets volym.
Herr talman! I mitt inlägg sade jag att jag ville ge en eloge till de krafter på den socialdemokratiska partikongressen som lyckades driva fram ett beslut om återupprättande av enprocentsmålet. Jag tycker att man kan ha rätt att få — Nr 120 ge en eloge till det socialdemokratiska partiet utan att få kritik från samma
Internationellt ut Herr talman! Det kan inte vara en eloge som låg i orden ”det socialdemovecklingssamarbekratiska biståndssveket”. De orden tänder inte en känsla av beröm. I övrigt tem. m är vi tacksamma för elogen men överraskade över att inte moderaterna blandas in i det hela.
Herr talman! Jag skulle säkert kunna hålla ett anförande där jag riktade kritik mot moderata samlingspartiet på en rad punkter. Min partikollega Rune Ångström ägnade en del av sitt anförande åt detta. Jag påtalade i förbigående det faktum att det var en socialdemokratisk regering som var den första som svek det av riksdagen fastställda enprocentsmålet. Men min kritik inskränkte sig till denna mening, och därpå gav jag en eloge till alla de progressiva krafter inom socialdemokratin som hade återupprättat detta mål. Jag tycker fortfarande att jag vill ge beröm till dem som fick socialdemokraterna att ändra sig på den här punkten.

Herr talman! Stora delar av världen står mitt uppe i vad som måste beskrivas som en överlevnadskris. Den svältkatastrof som vi under gångna månader har fått iaktta i Afrika är bara toppen på ett mycket stort isberg. I själva verket är det betydligt större områden som är berörda och betydligt allvarligare konsekvenser som vi har att vänta i framtiden. Det finns en hel del politiska orsaker till den katastrofsituation som många länder har hamnat i, men i botten ligger också att, av olika skäl, det ekologiska underlaget för människans försörjningsmöjligheter är hotat. Detta beror bl.a. på ökenutbredningen på sina håll. På andra håll kommer det i släptåg på skogsskövlingen. Det är jordförstöring, det är en allmän utarmning av landsbygderna. Resultatet av detta är att möjligheterna att klara av försörjningen med det nödvändigaste successivt undergrävs i stora delar av världen. Vi får samtidigt en flykt från landsbygden, tillskapande av gigantiska slumstorstäder med tiotals miljoner invånare, där luftföroreningar, vattenföroreningar och social misär bidrar till att skapa olidliga levnadsbetingelser för de människor som bor där. Det här är ett fenomen inte bara i Afrika, som nu har varit mest akut, utan också stora delar av Asien och Latinamerika. Det drabbar hela den tredje världen. I grunden, herr talman, handlar det om vår planets möjligheter att försörja mänskligheten under drägliga livsbetingelser. Det här är då inte en fråga bara för enskilda länder utan en gemensam angelägenhet för hela mänskligheten. Alla måste bidra efter sin förmåga. 7n Det här är en utveckling som blivit mer och mer akut vartefter åren gått. Vi ser alltså inte en förändring till det bättre utan snarare till det sämre. Att mot den bakgrunden — som socialdemokraterna tidigare och moderaterna nu — föreslå att Sverige skall lämna enprocentsmålet som grundläggande princip för vår biståndspolitik är naturligtvis både orimligt och cyniskt. Situationen har blivit så svår att vi nu måste koncentrera våra biståndsinsatser till de vitala överlevnadsfrågorna för mänskligheten. Det här är en uppfattning som mycket länge drivits av centern. Sedan ett par år tillbaka kan vi nu med glädje konstatera att vi också har stöd från moderater och folkpartister för kraven på en omprövning av biståndets karaktär. Det är fråga om en omprövning där landprogrammeringen blir mindre betydelsefull och problemorienteringen mera central när det gäller biståndsprioriteringarna. Det viktiga är alltså inte vilka länder vi stöder, utan det viktiga är vilka centrala överlevnadsproblem vi försöker bidra till att lösa. Biståndet måste alltså i mycket stor utsträckning till sin karaktär vara katastrofförebyggande. Det måste handla om att bygga upp produktionsförutsättningarna i den tredje världen, att skapa möjligheter för människor att själva producera de livsmedel som krävs för att de skall överleva och själva tillfredsställa de basbehov som människor har. Detta katastrofförebyggande och successiva uppbyggnadsarbete av överlevnadsförutsättningarna i stora delar av tredje världen bör alltså vara viktiga inslag i det ordinarie biståndet, det som vi genomför genom avtal med olika länder. Det är också viktigt, tycker vi, att vi har ett särskilt anslag för miljö-, markvårdsoch energiområdena, eftersom de är nyckelområden när det gäller de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna. Anslaget infördes när vi var i regeringsställning; det avskaffades när socialdemokraterna återkom i regeringsställning. Nu kräver vi att det skall återinföras. Också på den här punkten går vi fram gemensamt med moderater och folkpartister, men vi kan då också konstatera att det finns skillnader när det gäller hur stora satsningar vi vill göra på det här området. Moderaterna och folkpartisterna föreslår anslag på 125 resp. 100 miljoner, medan vi från centerns sida krävt en mer kraftfull satsning med ett anslag på 300 milj.kr. för miljö-, markvårdsoch energifrågor. Samtidigt som vi allmänt sett gör vårt bistånd mer katastrofförebyggande och inriktar det på att bygga upp försörjningsmöjligheterna är det viktigt att vi har ordentliga resurser för att kunna ingripa i akuta katastrofsituationer. Den gångna vintern har väl med allt eftertryck visat vilka oerhörda behov det finns av akuta katastrofinsatser för att bara klara människors direkta överlevnad. Tyvärr måste vi räkna med att de här behoven framöver inte kommer att bli mindre utan snarare större. Därför, herr talman, är det viktigt att det katastrofbistånd vi har verkligen står till förfogande när det händer en katastrof, när svälten, översvämningen eller vad det nu är, är ett faktum, dvs. att vi inte binder upp våra katastrofpengar i mer långsiktiga projekt. De långsiktiga projekten måste finnas inom landramarna och andra anslagsposter, typ miljöoch markvårdsanslag. Katastrofpengarna måste stå till reds när katastrofen är framme. Detta har vi slagit fast i reservation 28. Vi kan inte acceptera att man binder upp katastrofbiståndet vid mera långsiktiga projekt. Vi tycker vidare att det finns behov av ökade resurser på detta område. Tyvärr är det nog på det sättet. Därför har vi i reservation 30 föreslagit att anslaget för katastrofbistånd skall räknas upp från ca 400 milj.kr., som regeringen har föreslagit, till ca 600 milj.kr. Moderaterna har föreslagit ungefär samma nivå på anslaget som regeringen, men här finns anledning att göra en liten reflexion. När moderaterna föreslår att vår u-hjälp skall uppgå till ett belopp som med 800 milj.kr. understiger enprocentsmålet, åberopar de att det är svårt att hitta bra områden att satsa pengar på. Jag skulle vilja ge moderaterna rådet att stödja centerns förslag beträffande miljöoch markvårdsanslaget samt anslaget till katastrofinsatser. På dessa områden kan de satsa pengarna. På det sättet skulle vi på ett effektivt sätt komma närmare enprocentsmålet än vad moderaterna nu gör. Det finns naturligtvis möjligheter att satsa biståndspengar där de gör nytta, om bara viljan finns. Det brukar ofta talas om nord-syd-konflikten som ett alternativ till öst-väst-konflikten. Visst ligger det en latent konflikt i det faktum att en liten del av jordens befolkning lägger beslag på en mycket stor del av resurserna, och vi hör själva till denna lilla del. Men på ett ställe i världen är nord-syd-konflikten mer koncentrerad och mer dramatisk än någon annanstans i världen, nämligen i södra Afrika och särskilt i Sydafrika. Där vet vi att en liten vit minoritet med hjälp av våld och terror samt genom en systematisk rasism ser till att behålla alla privilegier för egen räkning samtidigt som man håller den stora befolkningsmajoriteten i förtryck och fattigdom. Det är viktigt att vi med vår biståndspolitik har möjligheter att hjälpa dem som på olika sätt försöker att arbeta mot apartheid. Det kan vi göra i form av stöd till de krafter inne i Sydafrika som arbetar mot apartheidsystemet och i form av stöd till frontstaterna, som utanför Sydafrika står som en mur mot apartheidsystemet. Det finns ett ofrånkomligt samband mellan apartheid och ekonomisk utveckling i södra Afrika. Apartheidsystemet och Sydafrikas terrorpolitik är det största hindret mot ekonomisk utveckling där. Dels sker det genom att man håller sin egen svarta befolkningsmajoritet i fattigdom och förtryck, dels sker det genom att man bedriver en konfrontationspolitik gentemot sina grannstater. Det är avgörande hinder för att dessa stater skall kunna utvecklas. Framför allt gäller det Angola och Mogambique. Att, som moderaterna gör i några reservationer, ta det faktum att Sydafrikas terrorpolitik mot Angola och Mogambique försvårar utvecklingsarbetet till intäkt för att föreslå en sänkning av det svenska biståndsanslaget till dessa länder, är naturligtvis fullständigt orimligt. Det är viktigt att slå vakt om ett rejält bistånd till frontstaterna. Vi tycker också — och där har vi stöd av moderater och folkpartister — att det är angeläget att öka insatserna för de organisationer som inne i Sydafrika arbetar mot apartheid. I reservation 26 föreslår vi därför en uppräkning med 10 milj.kr. Situationen i södra Afrika är ett exempel på sambandet mellan biståndsfrågor och mänskliga rättigheter. Detta samband har i dag också diskuterats i annat sammanhang, nämligen när vi tog upp frågan om att mänskliga rättigheter förtrycks i mottagarländer till vilka Sverige ger bistånd eller när mottagarländer bedriver krigsoperationer. Det är helt klart att vi inte kan vara likgiltiga när det sker övergrepp mot mänskliga rättigheter i länder som vi ger bistånd till. Det är alldeles ofrånkomligt — och det framhåller också utrikesutskottet i sitt betänkande — att situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna i många av våra mottagarländer måste påverka vår långsiktiga biståndsplanering, likaså när mottagarländer går in i krigsoperationer. Vietnam har särskilt varit på tapeten i det sammanhanget, något som också behandlats tidigare här i debatten. Jag måste något kommentera en sak som utrikesministern sade om situationen i Vietnam.

Det är naturligtvis oroväckande och ganska allvarligt när utrikesministern gör den typen av uttalanden i Sveriges riksdag. Det kan möjligen leda till uppfattningen att den svenske utrikesministern och den svenska regeringen anser att invasioner i länder som tidigare varit utsatta för invasioner skulle vara mindre allvarliga och att blodbad i länder som varit utsatta för ännu värre blodbad tidigare skulle vara mindre upprörande. Jag kan inte föreställa mig att vare sig utrikesministern eller regeringen har den uppfattningen. Jag tog upp frågan nu egentligen för att ge utrikesministern möjlighet att förklara sitt uttalande och klargöra att en sådan tolkning naturligtvis är orimlig och att det svenska fördömandet av Vietnams invasionspolitik i Kampuchea är klart och entydigt. Nu har dess värre utrikesministern lämnat kammaren, så jag vet inte om han tar den möjligheten att förklara sin och den svenska regeringens ståndpunkt. Tyvärr har det ju förekommit flera uttalanden av ungefär samma innebörd tidigare från utrikesministerns sida, och därför skulle det behövas ett mycket mera entydigt ställningstagande från utrikesministern och den svenska regeringen när det gäller Vietnams Kampucheapolitik. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer vid utskottets betänkande som mitt namn finns med på och i övrigt till utrikesutskottets förslag.

Herr talman! Som vanligt har det i debatten talats en hel del om principer. De olika politiska uppfattningarna, som vi alla väl känner till, finns i biståndpolitiken som i alla andra sammanhang och har också på nytt upprepats här i kammaren i dag. Under de år jag har varit med om riksdagens biståndsdebatter har tonen från högersidan, från moderata samlingspartiet, blivit alltmer aggressiv och påhoppen på de fattiga länder som får bistånd från Sverige allt fräckare. Vi har ännu inte sett kulmen på den utvecklingen. Jag tycker att det är väldigt lätt att instämma i ett uttalande i utrikesministerns deklaration här tidigare i dag om att ett tungt historiskt ansvar vilar på de gamla kolonialmakterna för demokratins bräckliga villkor i flertalet av dagens u-länder. Det är naturligtvis alldeles korrekt och det borde kanske uppmärksammas mera av dem som är så kvicka att rikta kritik mot dessa länder, såsom har gjorts både här i dag och under tidigare sådana debatter. Tyvärr är det här inte bara fråga om det koloniala arvet, utan vi ser detta upprepat och förstärkt i dagens handlingar från stora och inflytelserika stater. Jag tänker naturligtvis då på USA:s engagemang och inflytande på olika platser på jordklotet. USA ligger i många viktiga avseenden bakom förtrycket i södra Afrika. Man underhåller och understöder Sydafrikas apartheidpolitik. USA ligger också i mycket stor omfattning, som vi alla känner till, bakom förtrycket i Latinamerika, osv. I de här sammanhangen använder USA naturligtvis också de multilaterala biståndsorganen för sina syften. Det är av den anledningen vi återigen från vårt partis sida riktar viss kritik mot Världsbanken och dess sätt att styra sina medel till olika länder. I utskottsbetänkandet förs ett resonemang om att Sverige icke utan framgång har kunnat påverka Världsbankens utlåning. Vi anser från vårt parti dock fortfarande att USA i alltför stor omfattning styr denna långivning, och det gäller tyvärr också till viss del Utvecklingsfonden, IDA, som ju i många avseenden har gjort goda insatser med sina mjuka lån och annat sådant. Också där har man sett en viss styrning som inte är särdeles gynnsam för de biståndspolitiska mål som vi vill se uppnådda. Vi har därför på nytt tagit upp frågan om att Sverige skall arbeta för att förändra förhållandena. Om nu Sverige icke utan framgång har kunnat påverka situationen, är det ju bara att fortsätta det arbetet och försöka påverka den ytterligare. Vi vet när det gäller exempelvis Latinamerika och Centralamerika att de länder som försöker sig på en progressiv utveckling blir utsatta för ren bojkott. Det gällde Chile under Allenderegimens tid. I dag gäller det framför allt Nicaragua, som är utsatt för direkt krigföring och dessutom för bojkott och blockad av sina egna hamnar.

Vi tycker också att Sverige fortfarande kan ta upp nya länder som programländer, och vi har i det sammanhanget på nytt fört upp Cuba — för att hålla sig till den här regionen i Karibiska havet och Mellanamerika. Det sägs att Cuba är ett så rikt utvecklat land att det inte behöver någon hjälp utan klarar sig bra ändå; man kan nöja med sig vanliga handelsförbindelser osv. Vi anser att det är precis tvärtom, eftersom det fortfarande finns väldigt stora behov i det landet. Vi vet också att de pengar som eventuellt skulle gå till Cuba skulle kunna användas på ett mycket effektivt och bra sätt. Därför har vi föreslagit att Cuba ånyo skall tas upp som programland och få en landram. Detsamma har vi begärt för ett annat mindre land i en annan del av världen, som jag nu raskt vill övergå till. Vi har från vpk under många år pläderat för att Demokratiska folkrepubliken Yemen skulle bli föremål för mera kraftfulla biståndspolitiska insatser från Sverige. Det är ett mycket litet och fattigt land längst söder ut på Arabiska halvön, men vi har där efter frigörelsen på 1960-talet från den engelska kolonialmakten kunnat se en mycket god och progressiv utveckling. Landet är mycket fattigt och har en mycket ung befolkning, men där har gjorts mycket stora insatser och en mycket lovande utveckling har kommit till stånd. Yemen har fått katastrofhjälp i flera omgångar, och bra är ju det, men det vore ännu bättre med ett ordentligt, riktat bistånd. De får ju också hjälp indirekt, via Rädda barnen, som har verksamhet i det landet. Men vi anser att detta skall institutionaliseras och att Demokratiska folkrepubliken Yemen borde upptas som programland och få en egen landram. Herr talman! Jag vill därefter övergå till ett annat land i denna region, nämligen Etiopien. Vpk har motionerat om ett ökat stöd till Etiopien. Vi har inte begärt något högre anslag, eftersom regeringen har höjt biståndsmedlen till Etiopien med 15 milj.kr. i år, och det tycker vi är bra. Vi tycker att det är riktigt att också det landet, precis som Demokratiska folkrepubliken Yemen på andra sidan Röda havet, får stöd från Sverige. I vår motion har vi uttryckt den uppfattningen att Etiopien är utsatt för en förtalskampanj, både internationellt och här i Sverige, och vi vidhåller den uppfattningen. Nu har det på den allra senaste tiden börjat komma fram en något mera rättvisande och objektiv bild, som visar olika orsaker till den katastrof som finns i Etiopien och hur den internationella och svenska hjälpen verkligen kommer fram. I utrikesutskottets betänkande har man, angående vårt krav att riksdagen skall begära en redogörelse från regeringen om biståndets kanalisering i Etiopien, på ett sätt som jag inte tycker är riktigt korrekt lett in resonemanget på den svenska hjälpen och SIDA:s administration av biståndet. Vi har aldrig yttrat oss om detta, utan vad vi har begärt är en värdering generellt av hur biståndet kanaliseras i Etiopien. Det finns ju faktiskt redan i officiella uttalanden från Sverige ganska klart uttryckta ståndpunkter om detta, och det skulle man kunna spinna vidare på. Vi har påpekat att det i budgetpropositionen finns positiva värderingar av hur biståndet administreras i Etiopien. Utrikesministern har också i frågesvar här i kammaren vid ett par tillfällen under de senaste åren verifierat att man inte har någon anledning från svenska statens sida att anse att biståndet till Etiopien kanaliseras på ett felaktigt sätt. Det var närmast detta vi var ute efter med vårt yrkande 2 i motion 421. Det är alltså inte någon misstanke från vår sida mot de svenska hjälporganen eller SIDA:s administration av biståndet — där har vi fullt förtroende. Vad vi efterlyste var en allmän redogörelse för hur den svenska regeringen ser på biståndets fördelning inne i Etiopien — detta just mot bakgrund av alt det har pågått en kraftig kampanj om att biståndet till Etiopien har kommit på avvägar, sålts på svarta marknaden osv. Vi har också föreslagit att Sverige skall försöka utvidga sina kontakter med Etiopien på alla plan. Mot den bakgrunden är det med glädje vi konstaterar att detta utökade stöd till och samarbete med Etiopien nämnts på ett par ställen i utrikesministerns anförande här i dag. Vi tycker att det är en riktig satsning. De erfarenheter som svenska organ, svenska myndigheter och svensk utrikesförvaltning har av utvecklingen i Etiopien talar för att det är ett land som är väl värt att få stöd och som också tar hand om detta på ett bra sätt. Med tillfredsställelse konstaterar jag också att det finns en socialdemokratisk motion till detta betänkande som talar om kooperativa insatser för hjälp till Tanzania och Etiopien. Vi hoppas att den utfrysning som Etiopien har blivit utsatt för tidigare, när man under många år lät biståndet ligga kvar på oförändrad nivå, nu skall vara slut och att man kommer att satsa de resurser som kan avvaras till detta land, som är ett av de länder som får minst internationellt bistånd av alla tredje världens länder. Det är mycket små summor som kommer Etiopien till del.